Herr talman! Olle Östrand lyssnade tyvärr dåligt på mig. Jag anser inte alls att det är så illa ställt att alla vägar i Sverige skulle vara ofarbara. Vad jag talade om var de områden som har de sämsta vägarna. Om Olle Östrand hade följt med på utskottets resa till Jämtland så hade han fått uppleva den konkreta verkligheten — och den konkreta verkligheten där var dramatisk, det kan jag lova. Samma problem finns i en rad olika delar av landet i övrigt. När det gäller de ökade medlen till vägarna som Olle Östrand talade om är det riktigt att det sker en viss uppräkning, men den uppräkningen är trots allt blygsam jämfört med vad vägvägnätet fick under föregående tioårsperiod. Rikdagens utredningstjänst gjorde förra året en analys av dels hur mycket pengar som gick till vägarna under föregående tioårsperiod, dels vad som enligt planerna skall ges ut under innevarande period, och det var dramatiska minskningar, ända upp till 50 26, framför allt i glesbygdslänen. Det är en tankeställare som Olle Östrand kanske bör fundera ett slag på. Beträffande länstrafikanläggningarna: Nej, Olle Östrand, vi vill inte ett ögonblick ta ifrån människorna ute i länen rätten att själva bestämma över pengarna. På den punkten har vi exakt samma uppfattning. Vad vi anser vara problemet är att det inte är till särskilt stor glädje för människorna ute i länen om de har alltför små resurser att bestämma över. Ni låser ju faktiskt pengarna direkt till kollektivtrafikanläggningar, och ni låser hur mycket pengar som skall anslås till cykelleder. Vi delar uppfattningen att människorna ute i länen bör ha rätt att veta hur mycket pengar de kan disponera för sina vägar, för länsjärnvägarna osv. Det är rimligt att man får förutsättningarna för sina beslut.

Herr talman! Jag hoppas att Olle Östrand i sitt nästa inlägg, i stället för att stå och snacka om sekunder som han räknar, svarar på mina frågor. Jag skall upprepa dem, för han tycks ha missat dem helt. Han har konstaterat att socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna är helt överens om ett helt nytt system, dvs. avgiftsfinansiering och privatfinansiering av vägar och broar. Det var ju precis vad jag sade. Frågan 21 är bara: på vems villkor? Det är ju gamla moderatförslag som nu drivs igenom, som Görel Bohlin sade. Varför görs detta, Olle Östrand? Vilka vägar och broar skall privatfinansieras? Vilka företag skall gå in med pengar? Vilka vägar och broar skall avgiftsfinansieras? Jag vill gärna ha svar på de här frågorna. Jag vet att många tycker att de är väldigt viktiga. Så till frågan om ScanLink. Ja, jag anser att det motorvägssystem som Gyllenhammar har beställt — Gyllenhammar är en människa och ScanLink är ett vägsystem, alltså kan man inte dra likhetstecken — kostar så otroligt mycket pengar som borde läggas på de sämst ställda vägarna i landet, också i landets övriga delar. Det är vpk:s syn på det hela, men vi anser också att järnvägen skall utgöra basen i hela transportsystemet, av miljöskäl, av trafiksäkerhetsskäl osv. Handläggningen av och beslutet om motorvägsbygget i Bohuslän har av jurister betecknats som ovärdigt en rättsstat. Jag citerade Birgitta Dahl, som anser att det var en plump i protokollet. Det var ju ganska snällt uttryckt, men hon är ju ett av flera statsråd så hon vågar kanske inte gå längre. Hon har i alla fall lovat att sådana plumpar i fortsättningen inte skall upprepas. Jag vill fråga Olle Östrand om den nya fas i utvecklingen, som Sven Hulterström och regeringen talar om i trafikpropositionen, som handlar om bilismen: är det då fråga om flera plumpar, eller är det fråga om att våga ta rejäla tag för att hejda den ökande bilismen? Det vore intressant att få veta.

Herr talman! Som jag har sagt tidigare får man lätt det intrycket att Viola Claesson vill avskaffa bilismen. Men det går, tyvärr, inte. Om vi skall ha en välståndsutveckling även fortsättningsvis i vårt land, kan vi inte välja bort bilismen — vilket Viola Claesson tycks tro att vi kan. I stället skall vi se till att bilismen — landsvägarna och bilarna — blir miljövänligare än som i dag är fallet. Om Viola Claesson studerar den här trafikpolitiska propositionen, kommer hon att finna att hela propositionen genomsyras av förslag till åtgärder som syftar till att åstadkomma en miljövänligare trafik. Jag skall här nämna några saker. År 1989 får vi katalytisk avgasrening när det gäller personbilar. År 1992 skärper vi kraven avseende lättare bussar och lastbilar. År 1995 skärper vi kraven avseende tyngre bussar och lastbilar. Vi satsar nu 450 milj.kr. på utvecklingen av miljövänligare bussar och lastbilar. Dessutom satsar vi 650 milj.kr. på kollektivtrafikanläggningar. Realt ökar detta belopp till 970 milj.kr. år 1990. Allt detta kommer att bidra till en bättre kollektivtrafik och därmed också till en bättre miljö. Vidare satsas 520 milj.kr. på utvecklingen av kombitrafiken. Inom en tioårsperiod kommer vi alltså att ha fört över ytterligare 7 miljoner ton gods per år från landsväg till järnväg. Detta bidsar till att trycket på landsvägarna minskas. Därmed får vi en bättre miljö. År 1989 satsas 150 milj.kr. och 1990 satsas ytterligare 50 milj.kr. på en tidigareläggning av arbetet med förbifarter. Den storstadsutredning som jag tidigare nämnde kommer att lägga fram förslag 1989. Då sätter vi verktyg i händerna på ansvariga i bl.a. Stockholm, Prot. 1987/88:123 Göteborg och Malmö. Sedan är det upp till er själva att avgöra om ni vill 19 maj 1988 utnyttja de medel som statsmakterna ställer till ert förfogande för att en bättre storstadsmiljö därmed skall kunna åstadkommas. Det handlar alltså om en utbyggnad, så att vi kan få en bättre kollektivtrafik. Herr talman! Ytterligare en gång: Hela propositionen genomsyras av förslag till åtgärder som syftar till att vi skall få en bättre trafikmiljö. Gösta Andersson efterlyser större väganslag. Jag vill upplysa Gösta Andersson om hur det såg ut under den borgerliga regeringsperioden. Då skar ni ned driftanslagen så kraftigt att man var tvungen att gå ut med direktiv från vägverket till de lokala vägförvaltningarna om att det vintertid var tillåtet att sanda endast på backkrön och i kurvor. Dessutom fick man ploga vägar inom det lågtrafikerade vägnätet endast när det hade snöat mer än 10 cm.

Herr talman! Olle Östrand ägnade sig i slutet av det senaste anförandet åt att göra skräckmålningar av den tid då vi hade en icke-socialistisk regering. Men de överdrifterna borde nog Olle Östrand fundera över mer än en gång. Under nämnda tid satt jag som ordförande i länsvägnämnden i Kalmar län. Därför är jag inte helt okunnig om verkligheten. Under de åren kunde vi i Kalmar län — och det gällde i många andra län också — belägga per år 15—18 mil av grusvägnätet. I dag, då socialdemokraterna har makten, rör det sig om endast 13 km. Jag tycker att detta borde vara en tankeställare för Olle Östrand. När det gäller beläggningen av grusvägarna kan väl varken Olle Östrand eller någon annan socialdemokrat bestrida att vägnätet är dåligt. Det är dåligt för alla löntagare som dagligen, år ut och år in, tvingas pendla på dessa dåliga vägar. Därför är det inte så konstigt om människorna till slut förlorar tålamodet och bestämmer sig för att flytta. Den utvecklingen borde inte ligga i vare sig Olle Östrands eller någon annans intresse. En sådan utveckling är ju helt på kollisionskurs med det som regeringen försöker säga i och med kampanjen Levande landsbygd. När det gäller kostnaderna för beläggningen av grusvägnätet är jag inte okunnig om att det för en stor del av vägnätet kan vara fråga om direkta samhällsekonomiska vinster för vägverket =i den meningen att man årligen får lägre underhållskostnader i och med att man belagt vägnätet. Alla som har litet kunskaper om vägnätet känner till att det fungerar på det sättet. När vi var i Jämtland fick vi ju en mycket dramatisk, men korrekt, beskrivning av verkligheten. De skattehöjningar som åkeriföretagen i den regionen drabbades av — 60 000 kr. per bil och år — är sammantagna mycket stora. Men trots den ökade skattebördan kommer inte några pengar tillbaka till regionen i form av satsningar på bättre vägar. Ur regionalpolitisk synpunkt kan det inte vara tillfredsställande. Det kan inte ens Olle Östrand tycka.
Herr talman! Olle Östrand medger att avkastningsberäkningarna ger vid handen att vägbyggen och vägförbättringar i storstadsområdena är av största betydelse för välståndsutvecklingen i landet. Detta gäller också riksvägarna. Som jag sade tidigare har vi haft en interpellationsdebatt här i kammaren, där också kommunikationsministern medgav detta. På två sidor i betänkandet står det faktiskt också att det är viktigt att man utvecklar och förfinar avkastningsberäkningarna. Men då bör dessa också vara vägledande vid fördelningen av vägpengar över landet. Sedan något om miljöförstöring och dieseldrivna bussar. Olle Östrand säger själv att man räknar med att kunna förändra bussmotorerna, så att det finns miljövänligare bussar 1995. Men det är långt till dess, Olle Östrand. Under tiden måste vi alltså tänka oss för, om nu utvecklingen drivs mot mera kollektivtrafik med bussar. Det är alltså inte möjligt. När det gäller kringfartslederna är jag väldigt glad över förslaget om att avgiftsfinansiera och privatfinansiera dessa. Därmed blir det möjligt att klara de väldigt viktiga kringfartslederna i storstadsområdena. Då lyfter man också bort en del av finansieringsbördan från andra objekt. Jag tycker alltså att vi skall vara positiva till privatfinansierade och avgiftsfinansierade kringfartsleder.

Herr talman! Det är mycket beklagligt att Olle Östrand struntar i att svara på mina frågor. Jag frågar därför ännu en gång: Vilka vägar och broar skall privatfinansieras och vilka skall avgiftsbeläggas i och med det helt nya nyliberala system som ni driver igenom tillsammans med folkpartiet och moderaterna? Varför skall detta hemlighållas? Det måste väl föras diskussioner om detta. Annars förstår jag inte varför ni lägger fram ett förslag som innebär så stora förändringar. Så till frågan om bilismen. Vi i vpk säger klart och tydligt att landsvägstrafiken måste minska. Miljön måste ju räddas. Läget är akut, Olle Östrand. Alla vet ju att det är trafiken som förorsakar de allra största skadorna, inte minst i västra och sydvästra Sverige. Det är så akut att någonting måste göras omedelbart. Av trafikpropositionens många sidor handlar 46 sidor — vilket är glädjande — om trafiken och miljön. Men på dessa 46 sidor finns det ett enda konkret förslag, och det var ett av dem som Olle Östrand nämnde. Det handlar bl.a. om att, indirekt, subventionera bilindustrin, för att påskynda inköpen av mer miljövänliga bilar. Men det spelar ingen som helst roll, Olle Östrand, att katalysatorer sätts på bilarna eller att en del bilar förändras — och fortfarande står för ganska mycket utsläpp — om bilismen hela tiden ökar. Transportrådets prognoser visar en ökning av lastbilstrafiken fram till år 2000 med mellan 30 och 35 26. Är det en ny fas i utvecklingen av bilismen? Det ekologiska systemet kan inte bära det — så enkelt är det — och det är just detta som trädkramare och andra av oss som tillhör miljörörelsen har begripit. Det fordras beslut och styråtgärder, som naturligtvis kommer att reta Volvo, Saab-Scania m.fl. Det kommer att göra stora koncerner i EG-länderna mycket upprörda om Sverige vågar trotsa EG:s krav. Socialde mokraternas linje är ohållbar, om man menar allvar med att miljön skall räddas. Skulle jag slutligen kunna få ett svar på frågan vilka vägar och broar det är som skall avgiftsfinansieras och privatfinansieras? Jag anser att vi har rätt att få veta det, Olle Östrand.

Herr talman! Om Viola Claesson hade lyssnat litet bättre på mitt första inlägg hade hon redan då fått svar, som jag gav där. När det gäller avgiftsfinansiering sade jag att det inte är fråga om att skapa några fattigmansvägar i Sverige, utan om möjligheten att tidigarelägga angelägna väginvesteringar i framför allt storstadsområdena och därmed bidra till en bättre miljö och en bättre kollektivtrafik. Sedan får dessa ansökningar prövas från fall till fall av regeringen. ScanLink har vi många gånger, även i dag, sagt nej till, Viola Claesson. Socialdemokraternas uppfattning är att väganslagen skall fördelas på ett rättvist sätt så att de kommer hela landet till del, och det står vi fast vid. Jag kan inte få någon annan uppfattning när jag lyssnar på Viola Claesson än att hon innerst inne vill avskaffa bilismen, och det är det som skiljer oss åt. Vi socialdemokrater vill utveckla det svenska välfärdssamhället, och för detta behövs det bra vägar, som kan användas för både personoch godstransporter. Däremot skall'vi se till att skapa en bättre trafikmiljö, stimulera till ett ökat kollektivt resande samt stimulera kombitrafiken, så att mer gods på det sättet kan överföras till järnvägen. Detta är bl.a. vad den trafikpolitiska propositionen handlar om, Viola Claesson, där det nu satsas ytterligare 1 miljard på förbättringar av trafikmiljön och framför allt av kollektivtrafiken. Gösta Andersson vill få oss att tro att det inte kostar någonting att belägga grusvägnätet, därför att kostnaderna för underhållet därmed minskar. Det är väl att ta i, Gösta Andersson. Det är i alla fall fråga om en kostnad på ca 50 miljarder, och det finns inga möjligheter i världen att finansiera det med minskat underhåll. De minskade underhållskostnaderna är rent marginella jämfört med denna kostnad. Herr talman! Eftersom Gösta Andersson skall sluta i riksdagen efter denna session, är detta den sista vägdebatt som vi har möjlighet att föra. Jag vill passa på tillfället att tacka Gösta Andersson för intensiva och trevliga vägdebatter — jag kommer att sakna dem. Han har kunnat föra debatten på rätt nivå, genom att hålla sig till sak och inte till person, och det hedrar Gösta Andersson.

Herr talman! Det är inte ofta som Jämtlands län blir så uppmärksammat som i dagens debatt om vägarna. Det är på tiden, och det är fullt motiverat. Jag skall börja med att uppehålla mig några minuter vid vägsituationen just i Jämtlands län, men jag vill också diskutera principerna för vägverkets fördelning av pengar till de olika länen. Först några ord om Jämtlands läns vägnät. Utskottets ledamöter var där för en tid sedan och blev varse problemen, och jag skall komplettera den bilden ytterligare. Jag vill också tillägga att det finns en massiv och enhällig opinion för en nödvändig upprustning av vägarna i länet. 53 90 av de allmänna vägarna i länet har beläggning, och andelen för hela riket är 70 90. Tendensen är dess värre att eftersläpningen ökar i förhållande till landet i övrigt. I inget annat län i landet utförs, i absoluta tal, ett så stort trafikarbete, mätt i fordonskilometer, på allmänna vägar med slitlager av grus som i Jämtlands län. Drygt 12 20 av trafikarbetet i länet utförs på sådana vägar, och medelvärdet för landet är 3 90. Det kanske allra värsta när det gäller näringslivets villkor är att det på en tredjedel av det allmänna vägnätet råder tjälskaderestriktioner under i genomsnitt två månader årligen. Den längsta avstängningstiden är tre och en halv månader. Huvudvägnätet i landet, som brukar betecknas som de allmänna vägarnas ”flaggskepp”, skall enligt vägverkets uppfattning representera en mycket god vägstandard. Det är t.ex. så självklart att huvudvägnätet i hela landet skall ha beläggning att denna förutsättning inte ens längre uttalas som ett mål. Det finns också bara 450 km grusväg på landets huvudvägnät, men över hälften finns just i Jämtlands län. Att förbättra kommunikationerna och vägarna är mycket viktigt för att få i gång en god näringslivsverksamhet. En sådan verksamhet som inte har fått rättmätigt utrymme i vägverkets värderingsmodell är turismen. Vårt län besöks årligen av ca 1 miljon turister. och de flesta kommer vägledes. Detta innebär att länets egna vägar skall betjäna, förutom länets egna ca 55 000 personbilar och bussar, ytterligare ca 250 000 fordon som kommer genom turismen. 60 90 av dessa fordon kommer på vintern, de flesta under vårvintern, när det är särskilt svårt med tjällossningen. Vinterturismen berör också i hög grad det lågt prioriterade sekunderära och tertiära vägnätet i länet, och därför inger detta särskilda farhågor. Det s.k. bärighetspaketet, som har nämnts här, kommer förstås att ge möjligheter till vissa insatser för detta vägnät. Jag förstår inte Gösta Anderssons påstående att bärighetspaketet skulle ha en sned regionalpolitisk inriktning. Det är precis tvärtom. Bärighetspaketet har en regionalpolitisk profil, vilket man kan utläsa av siffrornas fördelning över landet. Herr talman! Jag är övertygad om att en förändring i synen på vad som skall prioriteras vid fördelningen av pengar till olika delar av landet och mellan olika sektorer inom transportväsendet på sikt kommer att äga rum. Det kommer enligt min mening att ske i takt med att medvetenheten om vägtrafikens alldeles förödande inverkan på miljön växer. Tyvärr har ännu inte alla människor kommit fram till den insikten, men det är en fråga som vi får återkomma till nästa vecka, när vi skall debattera frågorna om trafiken och miljön, och då vi skall behandla den miljöpolitiska propositionen. Men jag måste säga att jag inte kan dela Olle Östrands villkorslösa hyllning till bilen, bilismen och vägtrafiken. Jag vet att den inställning som jag Prot. 1987/88:123 omfattar i dessa frågor har ett stort stöd, inte minst bland kvinnorna i det 19 maj 1988 socialdemokratiska kvinnoförbundet. Men, som sagt, den debatten återkommer vi till nästa vecka. För dagen tycker jag att det är positivt att det nu satsas mer péngar på det norrländska vägnätet. Där finns inte den valmöjlighet som storstäder och regioner i södra Sverige har när det gäller kollektivtrafik. Jag skulle vilja läsa upp några rader i betänkandet, med anledning av att Gösta Andersson beskärmade sig över att det norrländska trafikarbetet inte får tillbaka mer än 8 miljoner av de pengar som man ger ut i olika skatter. Detta gjorde mig litet konfunderad, med tanke på följande uttalande i betänkandet: ”En stor del av de insatser som anges i den trafikpolitiska propositionen avser åtgärder på vägar i skogslänen. Dessa ökade satsningar möjliggörs genom höjningen av bensinskatten som riksdagen tidigare beslutat om -. Utskottet vill understryka att det är väsentligt att vägverket i sina prioriteringar beaktar nödvändigheten av en satsning på vägar i skogslänen i enlighet med vad som föreslås i propositionen. Därmed får insatserna också en inriktning som förbättrar effekten av det redan påbörjade investeringsprogrammet för bärighetshöjande åtgärder. De ökade driftsinsatserna får härigenom också en positiv regionalpolitisk inriktning.” Detta uttalas alltså i det betänkande som vi nu behandlar. I ett betänkande som vi fattade beslut om för någon tid sedan, skatteutskottets betänkande nr 21, heter det: ”Förslaget att anslaget till drift av statliga vägar höjs med 500 milj.kr. per år gör det möjligt att upprätthålla vägnätets standard och åtgärda det eftersläpande underhållet. En stor del av dessa insatser går till vägar i Norrland.” Det framhålls vidare: ”Sammantaget får Norrland mer tillbaka i form av upprustning av vägar, järnvägar och annan infrastruktur samt andra regionalpolitiskt viktiga åtgärder än vad uttaget av bensinoch kilometerskatt från denna del av landet inbringar.” För mig är det oerhört viktigt att ett förtydligande görs på denna punkt. Det fördes en het diskussion om bensinskattehöjningen, och det är ingen hemlighet att det både i vårt parti och såvitt jag förstår också i vpk var svårt att få förståelse för denna viktiga miljöpolitiska satsning. I uppgörelsen mellan partierna fanns en punkt om att mer pengar än vad skogslänen ger ut genom höjningen av bensinskatten med 25 öre skulle återföras till skogslänen i form av vägoch järnvägssatsningar. Viola Claesson preciserade i sitt inlägg storleken av dessa satsningar till 320 milj.kr. Det är en siffra som också jag har använt i min plädering för höjningen av bensinskatten. Jag utgår från att den är korrekt. Det är viktigt med ett sådant förtydligande, eftersom vägverket vid sin fördelning av pengarna är beroende av mycket tydliga markeringar för att riksdagens beslut skall kunna få genomslag i verkligheten. Jag är därför angelägen om en kommentar från Olle Östrand på denna punkt.

Herr talman! Margareta Winberg uppfattade mitt första inlägg som någon sorts villkorslös hyllning till bilismen. Det måste vara fråga om en fullständig missuppfattning. Vad jag ville förklara var att vi inte kan undvara bilen i vårt land. Däremot skall vi se till att vi får en renare miljö än vad vi har i dag. En stor del av den trafikpolitiska propositionen har också ägnats åt uppgiften att åstadkomma en bättre vägmiljö. Jag kan tala om för Margareta Winberg att över 50 90 av det statliga vägnätet är så lågt trafikerat att det inte bär sina egna kostnader, vare sig för byggande eller drift. Redan i dag sker via väganslagen en väldig omfördelning till glesbygdens fördel. Utan denna stora omfördelning skulle bebyggelsen i vårt land i dag inte se ut som den gör. Under sådana förhållanden skulle främst glesbygden drabbas, bl.a. Jämtland. När det sedan gäller anslagsfördelningens regionalpolitiska profil satsas det i dag, som jag tidigare nämnde, över 1 miljard mer på vägarna. Detta innebär för skogslänens del större möjligheter att öka investeringarna. Till detta kommer bärighetspaketet, som innebär att under en tioårsperiod ytterligare över 4 miljarder kommer att satsas på vägarna i skogslänen. Detta kommer naturligtvis även Jämtland till del. Vi har i utskottsbetänkandet understrukit, vilket Margareta Winberg redan har citerat, att vi utgår från att vägverket i sina prioriteringar beaktar nödvändigheten av en satsning på vägar i skogslänen i enlighet med vad som föreslås i propositionen. Men därutöver är det naturligtvis inte riksdagens sak att fördela ut pengarna på de enskilda länen. För detta har vi en planeringsordning som vi måste tillämpa. Vi skulle hamna i en helt omöjlig situation i Sveriges riksdag, om vi skulle fördela x kr. till Jämtlands län, till Västerbottens län, till Gävleborgs län osv.

Herr talman! Det var mycket bra att Margareta Winberg underströk vad den överenskommelse som vpk och socialdemokraterna träffat egentligen innebär. Det handlar bl.a. om konkreta belopp som skall användas både till järnvägar och till vägar, på de punkter där de bäst behövs. Den studieresa som trafikutskottet gjorde till Jämtland, på vilken Olle Östrand tyvärr inte var med, visade klart hur behoven ser ut. Det måste göras någonting åt vägarna där. Det intressanta i sammanhanget var att alla förtydligade sin syn på innebörden av begreppet bärighetshöjande åtgärder. De sade att en satsning med miljardbelopp på vissa utvalda broar och vägar för en bärighet som skall anpassas till EG-standard — vilket vpk har satt sig emot — är meningslös så länge vägarna däremellan över huvud taget inte är farbara. Vid vårt besök där uppe visades också detta med all önskvärd tydlighet. Herr talman! Jag vill också nämna några ord om det som Margareta Winberg underströk och som tydligen fortfarande är det socialdemokratiska kvinnoförbundets linje. Lovsången och hyllningarna till bilismen som går att utläsa både i Olle Östrands anföranden och i regeringens trafikproposition är självfallet förkastliga. Den nya fas i utvecklingen där man t.o.m. talar om intelligenta fordon på intelligenta vägar är ju inte bara komisk utan också förödande, eftersom den återfinns även i rapporter som beställts av Prot. 1987/88:123 kommunikationsdepartementet. Med dessa intelligenta fordon på intelligen 19 maj 1988 ta vägar — vad nu det kan vara — räknar man från visst håll med att landsvägstrafiken skall fördubblas till år 2000. Det har inte dementerats av regeringen, och jag skulle vilja att Margareta Winberg tog avstånd från det. Det stämmer helt överens med Volvos prognoser. Herr talman! Man räknar med en fyrfaldigad bilism till år 2040. Men vi har ju inget land kvar att leva i då, allt kommer att vara förött om denna utveckling fortsätter. Därför gäller det att ta avstånd från denna politik, denna uppbackning av bilindustrin och bilismen. Jag är mycket glad att Margareta Winberg som socialdemokratisk kvinna har gjort det här i dag. Det bådar gott inför den kommande kampen. Miljövännerna gläder sig om allt fler ledamöter av riksdagen vågar föra fram sådana här krav. Det behövs om sanningen skall fram och om bilismen skall hejdas.

Herr talman! Först till frågan om miljön. Detta ärende skall debatteras nästa vecka, och det blir säkert en mycket intressant debatt. Men eftersom frågan har tagits upp här ser jag mig föranlåten att något föregripa nästa veckas omgång. Jordbruksutskottet, som jag tillhör, har som underremissutskott behandlat trafikpropositionen. I jordbruksutskottet har vi en något annorlunda syn än man har i trafikutskottet, och det var därför jag tyckte att Olle Östrand var ensidig när han talade om bilismen och dess nödvändighet för en positiv utveckling i framtiden av det svenska samhället. Vi har i jordbruksutskottet uppfattat trafikpropositionen så, att man vill åstadkomma en miljöförbättring genom att rena vid källan, dvs. förbättra möjligheterna att minska utsläppen från privatbilar, bussar och lastbilar. Vi har också på ett mycket bestämt sätt slagit fast vad Birgitta Dahl uttalar i olika sammanhang, nämligen att vi inte kan fortsätta att tro att bilismen skall öka i den takt som har skett hittills, utan vi måste ställa in oss på en, som hon kallar det, omställning av transportsystemet. Det har vi betonat mycket starkt i vår remiss till trafikutskottet, men den debatten får vi ta nästa vecka. Jag inser mycket väl, Olle Östrand, att vi inte kan utrota bilismen. Det är inte alls vad det handlar om. Jag tror att vi måste försöka skapa en större opinion än den som finns i dag vad gäller de miljöskador som många av oss faktiskt har underskattat. Om vi skapar en sådan opinion, tror jag också att förståelsen för en omställning av trafiksystemet kommer att finnas. Redan nu kan vi se förskräckande siffror om vi studerar prognoserna från det år då vi diskuterade katalytisk avgasrening av personbilar. Det var 1984 eller möjligen 1985. Då räknade man med en 2-procentig ökning av trafikarbetet fram till år 2000. Verkligheten blev att det under två år ökade med 10,5 26. Alla våra prognoser har spruckit, och vi kan inte stillatigande åse det, utan vi måste handla. Jag tror att denna insikt kommer fram ganska snabbt hos det svenska folket, och det är glädjande. När det sedan gäller pengarna noterar jag att Olle Östrand inte har dementerat den uppgiften. Han backar tvärtom upp den satsning som skall göras på skogslänen, och det är jag glad för.

Herr talman! Den 6 maj behandlade riksdagen den framtida järnvägspolitiken. Jag var då kritisk till att inte staten, som jag tycker, på ett tillräckligt kraftfullt sätt tog ansvar för vissa järnvägssträckor. Jag vidhåller min tidigare uppfattning och menar att dels måste länshuvudmännen nu få anslag i sådan utsträckning att en fungerande kollektivtrafik kan upprätthållas på järnväg, dels måste det till rejäla upprustningar av vägarna i framför allt skogslänen. När vi höjde bensinskatten var det en åtgärd som drabbade befolkningen i skogslänen mer än människor i andra delar av landet, men jag ställde upp på en bensinskattehöjning därför att det skulle ge pengar för att satsa på erforderliga vägupprustningar. Ett stort antal vägar i skogslänen är dåliga och i mycket stort behov av upprustning. Bara i Kopparbergs län finns flera mycket dåliga, hårt nedslitna vägar som kräver omfattande upprustning eller rent av nybyggnad. Jag skulle kunna nämna många vägar som behöver en mycket omfattande upprustning, vägar som har stor betydelse för både näringslivet och privatbilisterna. Flera av de vägar som behöver rustas upp har stor betydelse för de tunga skogstransporterna och för den omfattande turisttrafiken liksom för sjuktransporter till flera av länets sjukvårdsinrättningar. Ambulanspersonalen har till vägmyndigheterna vid flera tillfällen klagat över vägarnas standard. När näringslivet gör stora investeringar i regionalpolitiskt angelägna områden, i flera fall satsningar som görs med regionalpolitiskt stöd, måste naturligtvis satsningar göras även på infrastrukturen, och då är framför allt insatser för att förbättra vägarna en mycket viktig och nödvändig åtgärd. Utskottet har inte velat uttala sig till förmån för något särskilt län utan sagt att behovet av driftåtgärder bör avgöras på regional och lokal nivå mot bakgrund av uppgifter om trafikmängder och om de olika vägarnas tillstånd. Nu menar nog jag att det måste vara fler kriterier som skall vara avgörande vid fördelningen av vägpengar. I en del fall styrs trafiken i dag till vissa vägar därför att andra är så dåliga att man inte vill eller kan använda dessa. Främst är det den tunga trafiken som drabbas och som styrs till vissa vägar därför att andra vägar är för dåliga. Som jag tidigare nämnt har vi från skogslänen ställt upp för att skaffa fram de pengar som behövs — genom bensinskattehöjningen — för en inkomstförstärkning som skapar möjligheter att rusta upp vägarna i just skogslänen. När vägpengarna nu skall fördelas vill jag understryka det angelägna i att det blir ordentliga satsningar på eftersatta vägar i skogslänen. Jag menar att det just i skogslänen finns många vägar som är i ett bedrövligt skick och som behöver en rejäl upprustning. Det är vägar som för hela infrastrukturen har stor betydelse. När debatten om hur vi skall få hela Sverige att leva förs, måste vi se till att vägarna i våra glesbygder också får en sådan standard att inga vägavstängningar under flera veckor varje år, främst för den tunga trafiken, blir nödvändiga. Det finns också vägar som är så dåliga att både skolbussar, varubilar och sjuktransporter vid vissa tillfällen har stora svårigheter att komma fram. Herr talman! Avslutningsvis vill jag erkänna att jag är medveten om att de stora genomfartslederna, dit jag naturligtvis räknar en genomgående in landsväg, kräver speciella insatser. Vi är sju socialdemokrater som har motionerat om en sammanhängande inlandsväg. Jag talar om motion 1987/88:T313. En sammanhängande inlandsväg skulle ha stor betydelse för infrastrukturen i inlandet. Näringslivets utveckling i olika delar av landet är i hög grad beroende av vilka kommunikationsoch transportmöjligheter som finns. Här har riksvägnätet en central betydelse. En inlandsväg från Karesuando i norr till Göteborg 88:T313.

Herr talman! Liksom förra året avstyrker utskottet motionen från folkpartiledamöter i Stockholms län och stad om en ökad andel av väganslagen till Stockholms län. Man skjuter i princip problemet ifrån sig genom att säga att det här inte är trafikutskottets bord. Men när de fördelningsmodeller som finns inte fungerar, när vägverkets kalkyler i fråga om transporttider, fordonskostnader och trafiksäkerhet uppenbarligen inte stämmer med de förhållanden som finns i verkligheten, då måste naturligtvis riksdagen ingripa. Stockholms län har 20 96 av Sveriges befolkning, men får endast knappt 10 22 av väganslagen. Här finns en mängd länsvägar som i dag hade varit upprustade om de legat i ett annat län. Den dåliga trafikstandarden har svåra effekter på trafiksäkerheten. I Stockholms län ökar t.ex. antalet olyckor, även med dödlig utgång, snabbare än i andra län. Den viktigaste orsaken är enligt trafiksäkerhetsutredningar att länet har ett vägnät byggt för 1960-talets trafikvolym. Det är ytterst märkligt att detta förhållande inte har avsatt några spår i vägverkets kalkyler. Det finns ytterligare en aspekt som vägverket tycks negligera, nämligen miljöaspekten. Vad det betyder att 90-talets trafikmängd tvingas in på 60-talets vägnät kan var och en räkna ut — köer med stopp och accelerationer bidrar starkt till regionens luftföroreningar. Att här hänvisa till att kollektivtrafiken skall byggas ut är att endast ge en del av lösningen. Den största delen av trafiken utgörs faktiskt av de transporter som är nödvändiga för att en storstad skall få sin försörjning med mat och andra förnödenheter. Vägnätet måste därför rustas upp och kringfartsleder byggas. Herr talman! Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för en framtidsinriktad utveckling av regionen. I betänkandet skriver utskottet att beslut om investeringar i väganläggningar och utformningen av dem bör baseras på samhällsekonomiska bedömningar. Kan man tänka sig något mer samhällsekonomiskt än att sänka antalet trafikolyckor och hejda de försurande utsläppen i den del av landet där en femtedel av landets befolkning bor? Det är nämligen precis det som skulle bli resultatet om Stockholms län fick en rättvisare andel av väganslagen. Effektiviteten i en storstads näringsliv, organisationsliv, kulturliv och möjligheten till social samvaro avgörs av kommunikationernas kvalitet. Men vad hjälper det att man inrättar ett särskilt anslag för investeringar i länstrafikanläggningar när fördelningsmodellen från början cementerar gamla orättvisor. Olle Östrand sade i en replik att socialdemokraterna verkar för att väganslagen skall fördelas rättvist. Han har ett utmärkt tillfälle att visa att han menar allvar med det genom att ansluta sig till kravet i motion T226 om ökade väganslag till Stockholms län. Jag yrkar bifall till den motionen.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande 24 handlar om trafikpolitik och regional balans. Vi är från alla partier överens om att trafikpolitiken skall syfta till att ge landets alla delar en tillfredsställande trafikförsörjning och att vi därvid skall ta bl.a. regionalpolitiska hänsyn. I detta betänkande föreslår utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokraterna, centern och vpk, att det nyvordna banverket skall flyttas till Borlänge. Vi har från moderaternas och folkpartiets sida reserverat oss mot detta och säger nej till denna förflyttning av banverket. Jag skall här motivera varför. När det gäller att ta regionalpolitiska hänsyn i trafikpolitiken skall vi inte förstöra den goda trafikförsörjning vi har genom att ta sådana hänsyn och flytta banverket till Borlänge såsom föreslås i detta betänkande. Effekten av detta blir just att vi får en sämre trafikförsörjning i landet. Det gäller särskilt järnvägstrafiken, som åtminstone ett par av de partier som nu är med på att flytta banverket till Borlänge säger sig ömma så mycket för. Vi bestämde fredagen den 6 maj att den mest omfattande omstrukturering av SJ som någonsin beslutats i kammaren skulle ske. Vi delar upp SJ i ett banverk, som har hand om infrastrukturen, och ett åkeri, som har hand om själva transporterna. Vi har från moderat sida kunnat gå med på detta av två skäl. Det ena skälet är att vi principiellt tycker att samhället, och då staten, skall stå för infrastrukturen i landet. Det andra skälet är att de stora förlusterna i statens järnvägar medförde att riksdagen var tvungen att besluta om ständiga tillskott av medel. Vi tyckte från moderat sida att det var snyggare och bättre att svenska folket via banverket öppet fick se hur mycket pengar SJ behöver när det gäller infrastrukturen. Att flytta banverket och den organisation man hade inom den gamla SJ-hierarkin från dess lokaler i Stockholm är ingen bagatell. Statens banverk är ett nytt namn på banavdelningen inom statens järnvägar. Banavdelningen har i dag hand om följande viktiga delar av järnvägsåkeriet: banvallar, broar, spår och växlar, trafikledningssystem, signalsäkerhetssystem, telenät längs linjerna och kraftförsörjningssystem — alltsammans mycket komplicerade uppgifter, utan vilka en framgångsrik järnvägstrafik inte kan upprätthållas. Vad händer nu, när vi flyttar detta till Borlänge? Lägg märke till att jag Prot. 1987/88:123 menar inte att det har med Borlänge att göra, utan det är själva utdrivandet 19 maj 1988 av denna betydelsefulla avdelning inom SJ-organisationen som är så olycksbringande. Det uppstår förseningar. Omstruktureringen av SJ innebär att det skall bli en ny järnvägspolitik i landet. Vi skall få ett livskraftigt statens järnvägar som folk i ökad utsträckning begagnar sig av vid resor. Snabbtågen som är en viktig ingrediens i den framtida satsningen försenas, likaså Arlandapendeln, likaså Grödingebanan, Mälarbanan och dubbelspåren på västkusten. Hela satsningen på att göra SJ modernt och lönsamt äventyras eller åtminstone fördröjs. På investeringssidan, där vi har investeringar för en sammanlagd kostnad av 1,5 miljarder, blir det två års försening. Ni kan räkna på vad enbart räntekostnaden betyder. Men det sker också andra fördyringar. Snabbtågen kommer att försenas, och då mister SJ intäkter som beräknas till 120 milj.kr. om året. Försenas snabbtågen två år, har vi förlorat 240 milj.kr. — svenska folket har förlorat 240 milj.kr. — i uteblivna intäkter. Sedan blir det merkostnader på grund av att man förlägger banverket till en annan ort, och dessa har en utredning uppskattat till 35 milj.kr. om året. Räknat på en tioårsperiod blir det saftiga kostnader för skattebetalarna. Förutom dessa materiella ting finns det mera abstrakta sådana. Då tänker jag på säkerheten. Jag nämnde tidigare att banavdelningen i SJ bl.a. har hand om säkerhetssystemen. Nu riskerar vi, till följd av de personalförluster som verket kommer att göra under en övergångstid, att säkerhetssystemen blir försummade. Jag kan i sammanhanget apostrofera vad katastrofkommissionen med anledning av Lerumsolyckan säger i sin rapport till regeringen. På s. 13iden rapporten står följande: ”I propositionen föreslås att nuvarande SJ skall delas upp i ett affärsverk med ansvar för tågtrafiken och en myndighet — banverket — med ansvar för infrastrukturen. Banverkets huvudkontor föreslås bli lokaliserat till Borlänge. I anledning av dessa förslag vill kommissionen understryka att säkerhetsfrågorna hänger intimt samman när det gäller såväl själva tågtrafiken som banarbeten.

Det finns också en annan synpunkt som alltför litet uppmärksammats i detta sammanhang, och den har att göra med familjepolitik. 5 96 av banavdelningens ca 300 experter räknar med att stanna kvar. Det betyder att 95 Ye ställs inför kraftiga förändringar av sina arbetsförhållanden. Det kan inte uteslutas att här uppstår personliga tragedier av stora mått. Flyttningen kan innebära inte bara stress och spänningar för de anställda som nu ser sin omedelbara framtid hotad, utan den kan också medföra slitna familjeband och upplösta familjer. Det skall inte försummas att understrykas i detta sammanhang. 33 Så vi menar att ett litet tillskott för kommunen Borlänge innebär en stor förlust för SJ och samhället i övrigt. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1 vid trafikutskottets betänkande 24 och skulle säga, om riksdagen fattar beslutet att flytta banverket till Borlänge, att då kunde icke utan skäl den tvetydiga devisen ”Här fattas visa beslut” mycket väl stå på fasaden till någon av riksdagens byggnader.

Herr talman! Det senaste årets trafikpolitiska debatt har i stor utsträckning handlat om järnvägens framtid. Den enorma satsning som våra förfäder gjorde under förra århundradet, när man började den stora utbyggnaden av järnvägsnätet, framstår i dag som en infrastruktursatsning av en sådan storleksordning att dagens olika beslut verkar ganska obetydliga. Man kan naturligtvis undra över hur vårt samhälle skulle sett ut om inte de djärva besluten tagits av dåtidens industrimän och beslutsfattare. I dag vet vi vad vårt järnvägsnät har betytt. Ingen vet dock hur mycket järnvägsnätet kommer att betyda i framtiden. De senaste årens tilltagande debatt om trafiken och trafikens betydelse för vår miljö har dock inneburit att allt fler industrimän och beslutsfattare i våra dagar fått upp ögonen för värdet av ett väl fungerande järnvägsnät. Bilismen har framför allt efter andra världskriget kommit att betyda mycket för stora delar av landet, och jag tror inte att det transportsättet ännu har nått gränsen för sin utveckling. Däremot är jag övertygad om att järnvägstransporterna återigen kommer att få stor betydelse för både personoch godsbefordran. För att utvinna en optimal transporteffektivitet kommer dock att krävas att olika transportgrenar fungerar i samverkan. När det gäller personbefordran kommer vi med all säkerhet att få se en utveckling mot mera järnvägstransporter i tätbefolkade områden, där biltrafiken redan i dag har begränsningar, just på det område som eljest är biltrafikens adelsmärke — smidighet och tidsoberoende. Likså kommer ett serviceinriktat järnvägsföretag på medellånga sträckor mellan stora befolkningscentra att kunna utveckla ”över dagen”-resor och med bekväma nattransporter bli ett attraktivt alternativ. För godsbefordran kommer säkerligen järnvägstrafiken att kunna utvecklas främst när det gäller längre transportvägar och den i dessa dagar mycket viktiga internationella trafiken, dock att utvecklingen sker i samverkan, inte minst med biltrafiken. I trafikutskottet råder stor enighet om att järnvägen måste få sin chans. Beslutet om uppdelningen i ett infrastrukturverk och ett transportföretag som trafikerar banan har brett stöd i utskottet. Vi i folkpartiet kan instämma i vad utskottet anför på s. 7 i betänkandet, att vid inrättandet av nya myndigheter skall frågan prövas om lokalisering till annan ort än Stockholm. I betänkandet finns dock en mycket viktig inskjuten mening, ”om inte särskilda skäl talar emot”. När det gäller banverkets lokalisering finns det enligt vår mening många skäl som ”talar emot” en sådan lokalisering på annan ort. portutveckling stor satsning på snabbtåg. Detta beslut betyder att säkerhets Prot. 1987/88:123 frågorna på järnvägsområdet kommer att ha allt större betydelse i framtiden. 19 maj 1988 Atti ett läge när allt större krav ställs på personalen i det delade SJ besluta om en förflyttning av den verksamhet som har störst betydelse för bl.a. trafiksäkerhetsfrågorna inom företaget kan inte betraktas som annat än oförsvarligt! Herr talman. Jag måste få fråga utskottsmajoriteten, och då främst socialdemokraterna som ju bär huvudansvaret för förslaget om utflyttning av banverket: Är ni medvetna om det svåra avbräck i järnvägens omstrukturering som ni orsakar det svenska järnvägsföretaget? Är ni medvetna om de kostnader och den försening som kommer att bli följden av ert förslag? Frågorna skulle naturligtvis kunna bli flera, men jag nöjer mig med dessa. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1 som är undertecknad av folkpartioch moderatledamöterna i utskottet.

Herr talman! I ett sista försök att få förnuftet att segra skall jag säga några ord om reservation 2 och det särskilda yttrandet 3. Inför den trafikpolitiska propositionen bemyndigade regeringen kommunikationsministern att tillkalla en organisationskommitté med uppdrag att utarbeta förslag till organisation av statens banverk m.m. Vid regeringssammanträde den 26 november 1987 beslutades direktiven för kommittén. Redan vid sitt första sammanträde den 23 november 1987 — alltså innan direktiven erhållits! — antog organisationskommittén ett av en projektgrupp inom SJ framtaget förslag till fältorganisation för banverket. Förslaget som visar stora brister — bl.a. redovisas varken ekonomiska eller sociala konsekvenser — hade dessförinnan inte remissbehandlats inom SJ eller delgetts personalen. Organisationsförslaget innebär kortfattat, att nuvarande antal banregioner minskas från åtta till fem. Regionkontoren i Norrköping, Örebro och Sundsvall med sammanlagt ca 175 anställda läggs ned, och arbetsuppgifterna flyttas i huvudsak till Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle och Luleå. Några arbetsuppgifter läggs på de 20-30 nyinrättade distrikt, som skall ersätta de ca 140 lokala områden som i dag har ansvaret för produktionen. På sitt första sammanträde beslöt alltså organisationskommittén att med 15 rader avliva Norrköpings banregion och flytta dess uppgifter till Stockholm och Malmö. Underlaget var så bristfälligt att det helt enkelt inte fanns. Personalen tillfrågades aldrig, så dess synpunkter ansåg man alltså vara av noll och intet värde. Samtidigt som banverkets styrelse fattade detta beslut slog man fast att målet för det nya verket bl.a. skall vara effektivitet, affärsmässighet, arbetsglädje, långtgående decentralisering och delegering. Vi kan inte finna att förslaget att bryta sönder och dela upp Norrköpings banregion ger några av dessa effekter. Effektivitet går hand i hand med beslutsdelegering och ansvar för ett överblickbart område. Arbetsglädje förutsätter det senare. Stockholms banregion har nu stora arbetsuppgifter och kolossala uppgifter framför sig med planerna för nya bansträckningar för ca 4 miljarder kronor. Den behöver inte och skall inte ta över även Norrköpingsregionens 35 banavdelning. Man talar om att det i Stockholm finns teknisk kompetens. Det finns det i . Norrköping också. Länet har både universitet och teknisk högskola. Regeringen talar om vikten av decentralisering. Att flytta folk och beslut från Norrköping till Stockholm och Malmö är en direkt centralisering. Det har talats om vikten av att föra in arbetsglädje och personligt ansvar i SJ:s organisation. Förslaget går direkt på tvärs mot detta. Dessutom har berörda chefer och personal, det gäller både marknadsregionen och banavdelning, inte fått tillfälle diskutera saken innan styrelsebeslutet. Beslutsunderlaget är också ytterligt torftigt. Av alla de uppräknade skälen bör SJ:s banavdelning i Norrköping finnas kvar intakt. Rolf Clarkson citerade devisen ”här fattas visa beslut” — med tonvikten på ”fattas”. Jag skulle vilja säga till banverkets styrelse att den ovanför sin dörr kunde sätta: ”Här fattas vissa beslut.” Den 14 januari sade kommunikationsministern i en interpellationsdebatt att regeringen skulle ta ställning till organisationskommitténs förslag. Jag hoppas att regeringen skall ändra kommitténs tokiga förslag. I väntan på detta yrkar jag bifall till reservation 2. Genom att dela upp godsoch persontrafiken i skilda affärsområden och flytta huvudansvaret för kundkontakterna från regionen till främst Stockholm och Malmö, kommer man att slå sönder en organisation som i dag fungerar utmärkt och i hög grad är både decentraliserad och marknadsanpassad. Grundtanken bakom SJ:s nya affärsorganisation är att decentralisera ansvaret för att komma nära marknaden. De föreslagna förändringarna för Östgötaregionen ligger absolut inte i linje med denna grundtanke, eftersom ansvaret för persontrafiken centraliseras till Stockholm och ansvaret för godstrafiken flyttas till Malmö. Det måste vara helt olämpligt att lägga huvudansvaret för marknadskontakterna i Östgötaregionen i Stockholm, eftersom Stockholmsregionen i sig själv redan är så stor. I en sådan organisation kommer de regionala intressena i Östgötaregionen att få svårt att hävda sig. Erfarenheterna från det privata näringslivet visar också att man i regionindelningar sällan hänför Östergötland till Stockholm. Det är lika olämpligt att hänföra Östgötaregionen till Malmö. Det avgörande argumentet mot en sådan organisation är avståndet. Malmö ligger 4045 mil från Östergötland, och det säger sig självt att det inte går att ha särskilt nära marknadskontakter på sådant avstånd. I centrum ligger Norrköping-Linköping — landets fjärde storstadsområde. De båda kommunerna kompletterar varandra och utgör tillsammans ett attraktivt alternativ till de tre traditionella storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Norrköping-Linköpings-regionen hänförs till de fem regionerna i landet, som bedöms ha de största utvecklingsmöjligheterna. I Norrköping-Linköpings-regionen ligger tyngdpunkten inom transportoch kommunikationssektorn i Norrköping. Få orter i landet kan uppvisa ett transportgeografiskt så fördelaktigt läge som Norrköping. Här möter två Prot. 1987/88:123 Europavägar och två riksvägar södra stambanan alldeles intill en internatio 19 maj 1988 nell flygplats och en av ostkustens modernaste djuphamnar. Den transporttekniska infrastrukturen är således väl utbyggd i Norrköping och skapar ett mycket fördelaktigt kommunikationssystem. Till detta kommer att alla typer av transport-, lagringsoch speditionsföretag finns representerade i kommunen. Dessa företag erbjuder tillsammans ett heltäckande serviceutbud. Av alla de uppräknade skälen bör SJ:s marknadsregion i Norrköping behållas intakt. Riksdagen har gett SJ:s styrelse rätt att själv fatta sådana här beslut. Därför har jag fått nöja mig med att avge ett särskilt yttrande. Men tillåt mig framföra en stilla undran när det gäller framtiden: Är det inte litet underligt att en icke politisk styrelse — som fallet är nu — utan politiskt ansvar får flytta statliga jobb kors och tvärs i Sverige?

Herr talman! Den 6 maj tog riksdagen långtgående beslut som rör järnvägens framtid i Sverige. Det var då alla partier utom vpk ställde upp på regeringens förslag att spränga SJ i två skilda verk. Detta är en mycket märklig konstruktion — den förekommer inte någon annanstans i världen — oavsett vad Rolf Clarkson än kommer att säga i den här debatten. Ansvariga järnvägsmänniskor runt om i världen har förvånat sett på den svenska sprängningen. De begriper uppriktigt sagt inte varför den kommer till stånd. Men jag tror att jag vet! Precis som i en hel rad övriga frågor — vi har diskuterat vägtrafiken — är det nyliberala idéer som får genomslag. Och den svenska regeringen har så bråttom att springa före regeringarna i alla andra nationer i Västeuropa att man slår till med sådana här märkliga konstruktioner. Man kräver ännu mer lönsamhet och effektivitet. Men jag är övertygad om att man biter sig själv i svansen — det här kommer inte att fungera. Det är alltså den sprängning man beslutade den 6 maj som leder till att vi nu måste diskutera var detta nya verk, som man vill konstruera, skall ligga. Vpk:s uppfattning är att verket mycket väl kan placeras i Borlänge, när det nu har kommit till stånd. Vi har tillsammans med centern drivit frågan att när Borlänge skall ta emot detta verk av regionalpolitiska skäl är det mycket, mycket viktigt att man satsar mera på utbildningen än vad man har gjort tidigare i regionen Borlänge-Falun. Där finns bra satsningar i dag, men de behöver bli ännu bättre. I utskottsmajoritetens skrivningar talas också just om betydelsen av förbättrad utbildning för att möta de krav som måste ställas när banverket förläggs till Borlänge.

Man kallar den ett misstag, och man tror att organisationen aldrig kommer att fungera bra. 37 Dessutom — och det vill jag säga till socialdemokraterna och de borgerliga — kommer omstruktureringen att kosta 2,7 miljarder kronor. Ingen har nämnt det i debatten. Är detta att satsa på sparsamhet och effektivitet? Till råga på allt är det nog så att det här varken är ett vist beslut eller innebär att vi i framtiden ens kommer att få fatta vissa beslut, som Anna Wohlin-Andersson humoristiskt säger. Regeringen vill också ta över stora befogenheter härvidlag och fatta beslut i både järnvägsfrågorna och landsvägsfrågorna fortsättningsvis. Men 2,7 miljarder kronor kostar kalaset. Och varifrån kom idén i Sverige? Den kom från ett privat konsultföretag som heter Indevo. Detta företag lockade, skulle jag vilja säga, den tidigare SJ-generalen Bengt Furbäck att ställa upp just på det här. Det hette att SJ var i akut kris, trots att SJ låg väldigt bra till jämfört med andra järnvägsföretag i bl.a. Västeuropa. Ett enda lands järnvägsföretag ligger bättre till, och det är Schweiz järnvägsföretag. Som en liten ironisk hyllning till dem som har sprängt SJ, till dem som lyssnar på privata konsultföretag av typ Indevo, vill jag avsluta mitt anförande med en liten dikt.

Jag avslutar med att yrka bifall till reservation 2 i trafikutskottets betänkande 24.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande om den regionala balansen inom trafikpolitiken kanske inte är något av de - till volymen i alla fall — större betänkanden som kammaren behandlar under årets riksmöte. Men aldrig har väl ett betänkande gett oss ledamöter i trafikutskottet anledning till så mycket läsning som det nu aktuella betänkandet. Då syftar jag, herr talman, inte på läsningen av betänkandet som sådant utan på alla de skrivelser som utskottets ledamöter fått ta del av med anledning av trafikpropositionens avsnitt om den regionala balansen. Här har vi övervältrats av synpunkter på hur regeringens förslag om lokalisering av det nya banverket skall förverkligas. Jag skall be att få återkomma till vad utskottsmajoriteten säger om detta, men låt mig först göra några allmänna kommentarer angående det som själva betänkandet handlar om. Så sent som våren 1987 uttalade riksdagen att de allmänna målen för regionalpolitiken är att alla människor, var de än bor i landet, skall ges tillgång till arbete, service och en god miljö. Alla vet att det är svårt att uppnå denna målsättning om vi inte har tillgång till goda kommunikationer i hela landet — kommunikationer som då också är säkra och miljövänliga. Det räcker alltså inte längre att det görs regionalpolitiska insatser i regioner med problem, utan det måste bli ett stärkt samspel mellan regionalpolitiska insatser och trafikpolitiska sådana. Det är insatser som måste anpassas till de olika förutsättningar som finns i varje region, insatser som ger regionerna både överlevnadsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. För att komma ett stort steg närmare de mål jag tidigare nämnde har regeringen lagt den tjocka propositionen Trafikpolitiken inför 90-talet på riksdagens bord. På grund av propositionens digra omfattning har behandlingen av den delats upp i flera olika betänkanden, varav de flesta redan behandlats av kammaren.

Till detta kommer särskilda satsningar på Norrland, med beaktande av Norrlands speciella problem som långa avstånd och relativt begränsade resandeunderlag. Allt detta, herr talman, är utskottet i princip överens om. Därför finns det kanske inte anledning att ytterligare fördjupa sig i frågan. Jag ville ändå påpeka detta innan jag tar upp den fråga där utskottet inte är överens, nämligen lokaliseringen av det nyinrättade banverket till Borlänge. Riksdagen har tidigare under vårriksdagen fattat beslut, som har nämnts här i debatten, om att affärsverket SJ delas upp i ett affärsverk — SJ, med ansvar för själva trafiken — och en ny myndighet, banverket, som ansvarar för infrastrukturen. Det betyder att banverket får i princip samma arbetsuppgifter som banavdelningen inom SJ i dag har: Regeringen föreslår nu att banverkets huvudkontor lokaliseras till Borlänge senast den 31 december 1990. Detta sker helt i linje med riksdagens tidigare uttalanden om att nyinrättad statlig verksamhet i största möjliga utsträckning lokaliseras till platser ute i landet, i första hand till orter 'där statlig verksamhet haft en negativ utveckling. En sådan ort är Borlänge. I Borlänge finns också sedan tidigare både vägverket och trafiksäkerhetsverket, med vilka banverket kan komma att skapa god samordning. Vidare finns, och planeras ytterligare, goda utbildningsmöjligheter på högskolenivå i Borlänge. Sedan förslaget om lokaliseringen av banverket till Borlänge blivit känt har utskottets ledamöter, såsom jag inledningsvis sade, blivit överösta med skrivelser om hur säkerheten vid SJ skulle bli eftersatt om lokaliseringen förverkligades. Bl.a. har det hävdats att av de ca 70 anställda inom banavdelningen i dag, för vilka krävs utbildning och erfarenhet som civilingenjör, endast ett tiotal skulle flytta till Borlänge. Detta skulle då få en menlig inverkan på det framtida säkerhetsarbetet inom verket. Med anledning av detta och med tanke på kostnaderna för att utbilda eventuell ny personal har alltså moderater och folkpartister i utskottet reserverat sig i fråga om lokalisering av banverket till Borlänge. Utskottsmajoriteten har naturligtvis tagit intryck av vad man sagt i alla skrivelser och uppvaktningar. Vi har också tagit intryck av vad generaldirektören för SJ och chefen för dess banavdelning, som också blir ny generaldirektör i banverket, hemställt i en framställning till regeringen som också utskottet fått ta del av. De bägge generaldirektörerna motsätter sig inte en lokalisering till Borlänge, under förutsättning att banverket ges frihet att organisera sig så att konsekvenserna av en utflyttning minimeras. Vi har vidare tagit del av vad företrädare för Borlänge kommun sagt om kommunens möjligheter att svara upp mot kravet på en etablering, och i synnerhet vad som sagts om befintlig och planerad utbildning vid högskolan i Borlänge. Vi har förstått att en lokalisering av banverket till Borlänge inte innebär någon ökad säkerhetsrisk för dagens tågtrafik. Säkerhetsarbetet sköts redan i dag av mycket duglig personal ute i regionerna. Vid varje diskussion om lokalisering av statliga myndigheter till orter ute i landet har det framhållits att verksamheten kraftigt kommer att försämras. Jag vill påminna kammarens ledamöter om att omställningen vid varje sådan lokalisering fungerat mycket smidigare än vad som kunnat förutsägas. Jag förutsätter att det går att lösa de eventuella problem som uppstår vid lokaliseringen av banverket till Borlänge på samma sätt. Herr talman! Med hänvisning till att starka regionalpolitiska skäl talar för det föreslår utskottsmajoriteten att banverkets huvudkontor lokaliseras till Borlänge senast den 31 december 1990. Vi förutsätter då att lokaliseringen sker i sådana former att järnvägens fortsatta utveckling och säkerhetshöjan de arbete inte hämmas och att banverket ges, såsom de bägge generaldirektö rerna hemställt hos regeringen om, möjligheter att välja sådana organisato riska lösningar att det hela sker smidigt. Det innebär då att viss teknisk personal vid banverkets huvudkontor inom el-, signaloch telesidan även efter 1990 kan behöva finnas kvar i Stockholmsområdet tills motsvarande kompetens har byggts upp i Borlänge. Vi förutsätter vidare att regeringen återkommer till riksdagen om hur eventuella merkostnader för lokaliseringen vid bibehållandet av viss personal i Stockholmsområdet skall finansieras. Vad som sägs i betänkandet om vissa övergångsåtgärder bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservation 1 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Jag skall säga några ord om regionindelningen inom banverket och det nya SJ. Med den motivationen — Anna Wohlin-Andersson var inne på detta tidigare — att riksdagen tidigare gett SJ befogenheten att besluta om den egna organisationen yrkar jag avslag på reservation 2 från en av centerledamöterna och vpk-ledamoten i utskottet.

Herr talman! Ju sämre sak man har att försvara, desto mer ord krävs. Det var Jarl Landers anförande ett gott exempel på. Jag kan gott säga att jag, med den kännedom jag nu har om konsekvenserna av uppdelandet av SJ i ett åkeri och ett särskilt banverk, ångrar djupt att jag medverkat till en sådan organisationsförändring. För min del såg jag en möjlighet att utveckla SJ positivt i framtiden och göra det till ett lönsamt trivselföretag inte bara för de åkande utan också för alla de tiotusentals anställda. Men i mitt tidigare anförande beskrev jag hur kostsam och smärtsam förflyttningen av banavdelningen, då som banverk, blir. Det har varit mycket påtryckningar. Jag tror inte Jarl Lander beklagade sig över dem. De har för de flesta av oss haft stor betydelse. Vi har på ett sätt som inte är vanligt kommit i kontakt med människors önskemål inför det beslut som vi nu står inför att fatta. Jag har uppfattat det i allra högsta grad som ett lojalitetsbeslut från socialdemokraternas sida när de går med på att flytta banverket till Borlänge. Skall vi utlokalisera, då skall vi göra det med nya myndigheter som etableras som nya organisationer och administrationer på de orter som behöver stöd av den sorten. Men att flytta en befintlig avdelning eller ett befintligt verk — med alla de konsekvenser som det innebär i form av kostnader och mänskliga tragedier — är inte tillrådligt. Här har vi ett sådant exempel, som dessutom har djupare konsekvenser av negativ art än de flesta andra. Jarl Lander nämnde behovet av kontakt mellan banverket och åkeriet statens järnvägar. Självfallet kommer det behovet att vara mycket stort i den kraftiga omstruktureringsprocess som nu förestår för statens järnvägar. Då behöver man ha dagliga och täta personella konsultationer och kontakter Prot. 1987/88:123 med varandra. Men det blir inte lättare om man flyttar banverket till 19 maj 1988 Borlänge. Jag har sagt tidigare att det jag säger egentligen inte har med Borlänge att göra, utan det gäller vilken ort som helst i Sverige utanför Stockholm, där banavdelningen finns nu, eftersom det hade blivit samma nackdelar i samtliga fall. Däremot kan jag förstå att Borlängeborna eller de som företräder Borlänge kan känna det som en kritik, vilket det alltså inte är. För mig är detta ett B-beslut— det befängda beslutet att flytta banverket till Borlänge. Det kan man inte kalla ett vist, klokt och väl underbyggt beslut, åtminstone trafikpolitiskt sett.

Herr talman! Det är helt riktigt som Jarl Lander säger, att riksdagen har varit enig om att nya verksamheter inte skall lokaliseras till Stockholmsområdet. Men här är det inte fråga om någon ny verksamhet, och dessutom kanske Jarl Lander hörde vad jag citerade just från utskottsbetänkandet om att utflyttningar skall komma till stånd om inte särskilda skäl talar emot. I fråga om utlokaliseringen av banverket från Stockholmsregionen till Borlänge talar alla skäl emot. Det hjälper då inte, Jarl Lander, att man läser och tar del av de synpunkter som kommer från både anställda, företagsledningen och alla andra som har haft synpunkter på utlokaliseringen. Man måste också ta till sig det budskap som breven och telefonsamtalen innehåller. Man måste lyssna på vad de som berörs av verksamheten har att framföra till oss som skall besluta. Dessutom: Om jag inte missminner mig kom faktiskt förslaget om en utlokalisering av banverket före det att propositionen avlämnades till riksdagen. Man kopplade samman den här utlokaliseringen med ett löfte till socialdemokraterna i Borlänge om en utlokalisering av verksamhet när man hade besvär med att hålla ordning i de egna leden där uppe. Jag tycker inte att jag fick något rejält svar av Jarl Lander på de frågor som jag ställde. Därför skall jag upprepa dem, så att han har chansen att i sitt nästa inlägg ge klart besked: Är ni medvetna om det svåra avbräck beträffande järnvägens omstrukturering som ni orsakar de svenska järnvägsföretagen? Är ni medvetna om de kostnader och den försening som kommer att bli följden av ert förslag?

Herr talman! Man kan inte, Jarl Lander, avslå reservation 2 med hänvisning till de beslut som SJ:s styrelse får fatta utan riksdagens hörande. Denna reservation rör ju vad det nya banverket beslutar. Som jag sade svarade kommunikationsministern mig i januari att regeringen senare skulle ta ställning till organisationskommitténs förslag. Därför vill jag fråga Jarl Lander: Är det riktigt ur regionalpolitisk synpunkt att flytta jobb från Norrköping till Stockholm och Malmö? Tar man på det sättet till vara de kunskaper och kontaktytor som har byggts upp i en region som omfattar norra Småland, hela Östergötland och södra Sörmland?

Herr talman! Först till Rolf Clarkson: Att han så gör sig till talesman för familjepolitiken beträffande de anställda vid banverket är för mig en nyhet, men låt oss då säga några ord om det. Detta måste, Rolf Clarkson, ställas i relation till familjepolitiken i Borlänge, så att man ser vad inrättandet av ett nytt banverk gör störst insats för familjerna. Då tror jag att även Rolf Clarkson erkänner att det blir större insats för familjerna om verket etableras i Borlänge än om det etableras i Stockholmsområdet. Det påstods att vi från socialdemokratiskt håll naturligtvis hade tagit emot uppvaktningar och skrivelser osv. men att vi inte skulle ha tagit del av dem. Jag försökte i mitt inlägg nyss tala om att vi har tagit intryck av vad skrivelser, propåer osv. innehållit. Det är av den anledningen som vi föreslår att riksdagen skall ge regeringen till känna att vissa övergångsåtgärder måste till för att utflyttningen till Borlänge skall klaras. Bl. a. måste teknisk personal vid banverkets huvudkontor under en övergångstid få vara kvar i Stockholmsområdet, till dess att motsvarande personal har utbildats i Borlänge. Visst har vi från socialdemokratiskt håll tagit intryck av vad som sagts vid uppvaktningarna. Avslutningsvis till Anna Wohlin-Andersson: Rent teoretiskt är det kanske inte regionalpolitiskt förståndigt att flytta tjänster från Norrköping till Stockholm och Malmö — så långt kan jag hålla med henne.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

Herr talman! Jarl Lander missförstod mitt yttrande om familjepolitiken. Det gällde inte hur man tillämpar familjepolitik i Borlänge resp. Stockholm. Frågan var: Tar man inte någon som helst hänsyn till de familjepolitiska verkningarna av att riksdagen och regeringen på detta sätt brutalt förändrar den vardagliga tillvaron för ett stort antal familjer genom en förflyttning som denna? Jag tycker det är grymt och brutalt. Det handlar i praktiken om en misslyckad form av familjepolitik.

Herr talman! Jarl Lander, mitt resonemang handlar fortfarande inte om SJ och marknadsavdelningen. Det var bara ett särskilt yttrande. Mitt resonemang handlar i stället om banverket och banavdelningen. De föreslagna ändringarna i regionindelningen berör ca 250 anställda. Det har kommit helt i skymundan på grund av den diskussion som helt naturligt har förts och här förs om vart banverkets huvudkontor skall ta vägen. I den diskussionen har frågan om regionernas konstruktion och vart de anställda skall ta vägen helt kommit bort. Vi har fått ett enda brev till trafikutskottet där de olika regionerna har samlat ihop sig och skrivit till oss. Detta är en stor fråga. Eftersom Rolf Clarkson talar så varmt för att man skall behålla personalen där den gör mest nytta och är effektivast och bäst för SJ, tycker jag att han i konsekvensens namn även skall ta hänsyn till vilken Prot. 1987/88:123 konstruktion regionerna får. 19 maj 1988

Herr talman! Omorganisationen av SJ sker huvudsakligen för att verksam BOTT heten skall kunna bedrivas rationellare och mera företagsmässigt. Banverket skall tillhandahålla ett system som gör järnvägstrafiken konkurrenskraftig, inte bara på de centrala stambanorna utan även på de regionala banorna. Att gå in i en organisation med nya arbetsformer men också med stora krav på rationalitet och ekonomisk lönsamhet utöver tidigare resultat kräver varje anställds positiva insats. Det är dessutom nödvändigt att det sker en samordning mellan de olika verksamheterna ute i landet. Det skall inte ske en omflyttning enbart för banverkets del utan en samordning mellan de olika affärsdelarna i SJ. Denna svåra och arbetssamma omställning kräver hela personalens medverkan. Att lägga samman regionerna ute i landet i ett så känsligt läge — mot stora delar av personalens vilja — leder inte till den mobilisering av alla de resurser som SJ såväl behöver. Det måste vara en självklar målsättning att verksamheter som är ytterst beroende av varandra skall ligga i närheten av varandra. De stora ekonomiska resurser som banverket har att investera i bättre och effektivare spår måste utnyttjas till varje krona. I mellersta Norrland kommer stora insatser att göras såväl på stambanan som på delen Östersund Storlien. Utöver ordinarie investeringar skall drygt 600 miljoner investeras i dessa bandelar. Att lägga samman Sundsvalls banregion med Luleåregionen i ett sådant läge, och därmed skapa långa resor för den personal som skall driva de stora investeringarna i Mellannorrland, kan inte vara företagsekonomiskt rimligt. Att man dessutom kommer att få personalproblem genom omflyttningen är känt genom andra tidigare utlokaliseringar. Att i ett för SJ så känsligt läge förlora en del av den regionala personalen i ett viktigt utbyggnadsskede bör undvikas. Den oro som finns hos reservanterna inför en utflyttning av den centrala verksamheten till Borlänge känner också vi som har de nära kontakterna med personalen ute på fältet. Jag kan därför nöja mig med att hänvisa till de argument som personalen har framfört mot en utflyttning. Situationen är exakt likadan i båda fallen, man förlorar viktig personal. Om man tills vidare behåller regionerna i Sundsvall och Luleå ger det den frist som behövs för organisationsförändringen av SJ som helhet, när det gäller stora investeringar i Mellannorrland och när det gäller att bestämma framtiden för Malmbanan i Norrbotten. Herr talman! Kommunikationsministern har i en tidigare interpellationsdebatt medgivit att SJ:s och banverkets organisationskommitté har alla möjligheter att själva bestämma i vilken takt de önskar genomföra omorganisationen. De bör självfallet ta till vara den möjligheten. Det är därför en styrka om riksdagen kan ge regeringen till känna att Sundsvallsregionen bör behållas. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 2 i detta betänkande.
Jag får meddela att anslag nu har satts upp om att detta sammanträde skall fortsätta efter kl. 19.00.

Herr talman! En del av det betänkande som i dag ligger på riksdagens bord behandlar frågan om lokaliseringen av banverket till Borlänge. Som borlängebo är jag mycket nöjd med och glad över det regionalpolitiska beslut som utskottsmajoriteten har tagit. Jag hoppas att riksdagen ställer sig bakom det beslutet. Turerna har varit många under behandlingen av regeringens förslag. Otaliga debattartiklar, insändare och brev har talat emot flytten. Känslor har varit i svallning, och de har ibland fått ta överhanden över ett förnuftigt tänkande och ett hyfsat uppträdande. I riksdagens olika utskott är vi lyhörda för opinioner, och vi tar i vårt arbete mycket ofta hänsyn till dessa. Ett krav är dock att det som framförs skall vara sakligt grundat. Det känns tryggt att trafikutskottetsmajoritet har arbetat efter denna linje, trots de otroligt starka påtryckningar som utskottets ledamöter har utsatts för. Borlänge kommun har svartmålats i hela paket av brev och kopior som har tillställts riksdagens samtliga ledamöter. Det mest omfångsrika har inte ens undertecknats. Enligt dessa åsikter skulle Borlänge inte kunna ta emot och göra det trivsamt för utlokaliserade stockholmare, eftersom vi där har brunråttor, narkomaner och s-märkta kommunalråd — alla betraktade med samma avsky. Vi skulle inte heller kunna erbjuda den tekniska kompetens som erfordras. Jag skall inte uppehålla mig vid dessa osakligheter, utan ta upp de två problemställningar det gäller. Det första ställningstagandet gäller om Borlänge kan ta emot utlokaliserade stockholmare. Svaret blir ja! Vi har tränat, när vi tog emot vägverket och trafiksäkerhetsverket. Vi lyckades bra då, och jag vågar nog lova att vi inte skall lyckas sämre denna gång. En insändare i Dala-Demokraten — som inom parentes sagt inte fanns med i det material jag tidigare talade om — har som rubrik Ångrar aldrig flytten till Borlänge. I denna insändare står att läsa att Borlänge är en charmig liten stad med glada och positiva människor. Ett direkt citat lyder: ”Här hos oss i Borlänge finns massor av välutbildade, tekniska, duktiga människor, som vill bo i en liten stad med sammanhållning och en anda som lyfter oss i vårt dagliga arbete. Vi välkomnar naturligtvis dom på banverket som vill flytta hit och vi vet att ingen kommer att ångra sig.” Det var en tidigare utlokaliserads syn på Borlänge. Ja, Borlänge är rustat för att erbjuda dem som flyttar till oss bra bostäder, bra kommunikationer och närhet till både arbete och fritidsaktiviteter såväl inom idrott som kultur. Vi har bra skolor, bl.a. en väl utbyggd gymnasieskola och en högskola under utveckling. Det är glädjande att Rolf Clarkson i sitt anförande gav uttryck för en positiv inställning till Borlänge som ort. Det andra ställningstagandet gäller säkerheten på SJ vid en flytt av banverket till Borlänge. Känslorna har svallat även i denna fråga. En rubrik i Svenska Dagbladet den 7 mars lyder: SJ-flytt kostar liv. naturligtvis ske med omdöme. Att emellertid se Borlänge med dess allt Prot. 1987 Borlänge, där en ny ingenjörslinje för produktion av vägar och banor planeras. Samtidigt har högskolans Faludel i samarbete med trafiksäkerhetsverket en kompetens under uppbyggnad på det viktiga området trafikpsykologi. Trots att banverkets chef Jan Brandborn helst vill att banverket skall ligga i Stockholm, så har han i Dagens Nyheter den 7 april sagt följande: ”Det dagliga säkerhetsarbetet tror jag dock inte blir lidande. Det arbetet ligger i huvudsak ute på våra banregioner, och det stannar inte upp bara för att huvudkontoret flyttar till Borlänge.” Det är alltså inte farligt att lägga banverket i Borlänge, men det är viktigt att på alla sätt underlätta och påskynda det utvecklingsarbetet mot en ny teknik som måste till. I detta arbete bör alla goda krafter medverka och specialister på hög nivå mobiliseras, något som för övrigt mycket starkt betonas i betänkandet. Olle Grahn påstår att det är besvär inom de egna leden som ligger bakom lokaliseringsbeslut. Ja, Olle Grahn, det blir besvär i alla led, när man mister jobbet och när det inte finns ersättningsjobb. Detta har vi i Borlänge fått uppleva ända in i hjärteroten. Då är det bra att ha en förstående socialdemokratisk regering, som trots kraftig motvind vågar fatta bra och visa regionalpolitiska beslut. Jag hoppas att vi fullföljer detta här i dag. Herr talman! Skrivningen i det betänkande vi nu diskuterar uppfyller både de regionalpolitiska mål som vi satt upp och fastställer de krav som vi måste ställa på säkerhet för tågresenärer. Dessutom tillgodoses de satsningar på utbildning som måste göras. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Som orientering för åhörarna vill jag påminna om att det här är fråga om en fortsatt behandling av ett ärende som rör den nya myndigheten kustbevakningen och lokaliseringen av den centrala och den regionala ledningen av kustbevakningen. I debatten i går kväll försökte Lennart Holmsten, socialdemokraterna, argumentera emot den moderata reservationen, där vi begär att den 49 regionala ledningen av kustbevakningen syd skall finnas kvar i Malmö. Han menade att en lokalisering till Karlskrona vore bra, och när jag frågade om skälen svarade han att det ju gällde en samlokalisering för militära myndigheter. Det var också, menade han, fråga om regionala skäl. Myndigheten är redan i Malmö samlokaliserad med en marin myndighet. De regionala skälen är väl tillgodosedda genom att den centrala ledningen har flyttat till Karlskrona. Sakskälen talar alltså för att myndigheten skall vara kvar där den finns och fungerar väl. För protokollets skull måste jag också bemöta Lennart Holmsten, som hävdade att mina skäl för lokalisering till Malmö skulle vara att blod är tjockare än vatten. För Lennart Holmstens orientering vill jag meddela att jag är född i Karlskrona. Skulle blod vara tjockare än vatten skulle jag alltså argumentera för Karlskrona. Nu gör jag inte det. Jag försöker använda mig av sakskäl. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Debatten i går blev inte till fyllest. Jag hade en hel del anklagelser mot regeringen och kustbevakningskommittén, och jag hade förväntat mig att utskottets socialdemokratiske talesman skulle ha något att anföra i sak gentemot den kritik — jag villt.o.m. påstå förödande kritik — mot förslaget i propositionen som jag ändå gav uttryck för. Lennart Holmsten hade inte något som helst att säga i sak till sitt, övriga socialdemokraters och regeringens försvar. Jag kan ha en viss förståelse för detta. Skall man försvara en sjuk sak vill man naturligtvis göra det i tysthet. Får man upp frågan till ytan för allmän bedömning är väl risken att den sjuka saken också avslöjas. Mig förefaller det, Lennart Holmsten, som om det här är fråga om någon form av prestigekamp mellan civila och militära intressen. Jag kan inte göra någon annan bedömning än den att de militära intressena har gått segrande ur detta slag. Innan propositionen om den nya myndigheten, den egna civila myndigheten, var uppe i skätteutskottet förra året hade vi att behandla frågan om sambandscentraler. I anslutning till att vi behandlade den nya propositionen avlämnade vi ett yttrande från skatteutskottet. Vi hade en utfrågning av finansdepartementet, tullverket och kustbevakningen. Med på denna utfrågning i utskottet, som inte var offentlig, var också försvarsstabschefen. Han hade bara ett par dagar tidigare varit marinstabsschef— och var således nästan ny på försvarsstaben, ett pinnhål högre. Han fick frågan hur man från försvarsstaben såg på den föreslagna organisationen. Jag vill upprepa vad jag sade i debatten förra året, nämligen att han påminde mig om jätten Gluff-Gluff — representanten för försvarsmakten, som vill sluka kustbevakningen, den civila sjöbevakningen av våra gränser. Han gav intryck av att riktigt vilja sluka den och klargjorde att man t .o. m. hade planerat för att ta in kustbevakningens sambandscentraler i marinens sjöledningscentraler. Där fanns, i det nya systemet, en väsentlig kapacitet, och kustbevakningen borde höra hemma i det systemet. De militära intressena har alltså segrat i den här prestigekampen. Jag vill påstå att man inte har brytt sig om sakfrågan, inte brytt sig om att fundera Prot. 1987/88:123 över hur vi bäst skall kunna lösa problemen med en civil bevakning av våra 19 maj 1988 sjögränser. I stället har det blivit en prestigekamp — och naturligtvis utgör ubåtsjakten och ubåtsincidenterna en del i det sammanhanget. Det är klart att det har varit smakfullt för finansministern att kunna gjuta litet olja på vågorna genom att förutom pengar till förstärkning av ubåtsskyddet, som kommit i ett par omgångar, kunna säga: Ni kommer också att få kustbevakningen till hjälp och kunna ta dess resurser i anspråk. Detta har inneburit att man gått in och bakvägen gjort en förstärkning av de militära marina enheterna. Vi kunde konstatera redan i förra årets debatt att kustbevakningen skulle få sina pengar ur försvarsbudgeten — det som möjligen blir över när jättarna har tagit sitt. Herr talman! I går tog jag i replik till Lennart Holmsten upp det förhållandet att det kanske vore skäl för en socialdemokratisk regering och riksdagsgrupp att lyssna till rörelsen. Det brukar vara ett uttryck som man använder sig av ibland. Jag sade att socialdemokraterna inte hade lyssnat på kustbevakningsrörelsen och jag vill uppmana Lennart Holmsten och övriga socialdemokrater i riksdagen — framför allt dess försvarsutskott — att lyssna på personalen inom kustbevakningen och ta reda på hur de ser på denna fråga, de som ständigt jobbar med den. Det sitter två representanter för kustbevakningspersonalen på läktaren. De har med sig namnteckningarna från de 197 personer som går direkt emot samlokalisering med marinen och även från de fyra som är för. 98 90 säger alltså nej: Det vore skäl att lyssna på dem även för en socialdemokratisk grupp i försvarsutskottet i detta parlament! Herr talman! Jag vill upprepa mitt yrkande från i går — och yrkar alltså bifall till de motioner som jag då yrkade bifall till.

Herr talman! Jag vill i allt väsentligt instämma i vad Tommy Franzén sade i går. Jag vill gärna ge vpk det erkännandet att de under de år kustbevakningen har handhafts av skatteutskottet har gjort ett ur min synpunkt mycket gott arbete i dessa frågor. Finansdepartementet föreslog hösten 1986 att kustbevakningen skulle bilda en egen myndighet med samlat ansvar för den civila sjöövervakningen. Detta skulle bli en effektiv civil myndighet och staten skulle därigenom spara en massa pengar. Förslaget antogs av riksdagen, men redan då var vi flera centerpartister som uttryckte oro för att kustbevakningen skulle militariseras. Våra farhågor viftades dock bort, våra motioner avslogs och förslaget antogs av riksdagen. Försvarsministern försäkrade att ”utgångspunkten för omorganisationen var att bevara kustbevakningens särart och identitet”.

Tidpunkten för omlokaliseringen av den södra regionledningen från Malmö till Karlskrona bör, framhåller försvarsministern, bestämmas med hänsyn till pågående översyn av marinens ledningsorganisation i södra Sverige. Som ni ser är det alltså hela tiden fråga om samlokalisering med marinen. Man skulle kunna säga att kustbevakningens självständighet skall uppnås genom att den slås ihop med marinens olika anläggningar. Men det är de civila delarna av totalförsvaret som behöver stärkas i skärgårdarna, och det sker inte genom att det militära försvaret uppslukar dem utan genom att de får en självständig status, goda resurser och en decentraliserad organisation. Hurdan är då uppfattningen inom den personalgrupp vars vardagsarbete riksdagsbeslutet i dag kommer att beröra, dvs. kustbevakningens personal? Det är dessa människor som bäst känner våra kuster, våra öar, våra skärgårdar. 97 Jo av personalen är negativ och pessimistisk inför sina framtidsutsikter med utgångspunkt från det förslag som riksdagen skall besluta om i dag. Dessa 97 96 säger sig kräva att förslaget om generell samlokalisering med marinen skall skrinläggas. När det gäller andra statliga myndigheter har en opinionsbildning ofta kommit till stånd som en följd av att den egna arbetsplatsen skall flyttas. Det är det som vi har diskuterat hela förmiddagen i dag i samband med järnvägsfrågorna. De tjänstemän som här svarat kommer att ha sina arbetsplatser kvar på nuvarande orter. Oppositionen gäller helt och hållet den bristande tron på att kunna utföra sitt arbete på det sätt som statsanställda har angivit i det ursprungliga förslaget för ett och ett halvt år sedan. En väl utbildad, ambitiös personalkår med yrkesstolthet känner sålunda att den är på väg att bli överkörd av de riksdagsbeslut som vi skall fatta här i dag. I motion Föl4 tar Karl-Göran Biörsmark och jag upp kustbevakningens militarisering. Vi menar att risken är påtaglig att kustbevakningens organisation kommer att mista sin karaktär av civil myndighet med civil myndighetsutövning, och det vore mycket olyckligt. Ingen tveksamhet får råda beträffande kustbevakningens status. Skall kustbevakningen även fortsättningsvis ges förutsättningar att behålla sin civila framtoning, får inte samlokaliseringen med marinen ske på sådant sätt att kontakterna med allmänheten försvåras. Om kustbevakningen lokaliseras inom militärt område kommer tillträde till myndigheten att försvåras för allmänheten, vilket får till följd att kustbevakningens civila status suddas ut. Man kan i detta sammanhang jämföra med vad Tommy Franzén sade om lokaliseringen av den östra ledningscentralen. Godkännande av militärvakt för tillträde kommer att fordras, vilket innebär att kustbevakningens civila karaktär försvinner, och den blir för allmänheten betraktad som en marinens organisation. Att det rent formellt inte är så saknar då betydelse. Viktigt att påpeka är också att samarbetet mellan kustbevakningen och andra myndigheter som polisen, sjöfartsverket, räddningskåren och tullverket inte får försvåras. Med anledning av vad jag har sagt nu yrkar jag avslag på utskottets hemställan, punkt 1, och bifall till motion Föl4. Detta innebär samtidigt bifall till motion Föll av vpk. När det gäller punkterna 6 och 8 är det inte orterna i sig utan samlokalise — Prot. 1987/88:123 ringen med marinen som jag är motståndare till. När det gäller punkt 7 tycker 19 maj 1988 jag att det hade varit bättre att lägga den regionala ledningen i Kungshamn. Eftersom mina åsikter och betänkandets förslag inte är jämförbara får jag i det fallet nöja mig med att avstå från att rösta vid en eventuell votering.

Herr talman! För snart 30 år sedan höll jag mitt första större, offentliga anförande. Jag gjorde det som elevrådsordförande på Flickläroverket i Göteborg, och jag gjorde det på Gustaf Adolfsdagen — på den tiden firad av unga gymnasister med marsch ner till Gustaf Adolfs torg och ätande av Gustaf Adolfs-bakelser. Det är klart att jag inte längre minns mitt tal i detalj, men en sak minns jag tydligt. Talet var en lovsång till Göteborg, Sveriges port mot väster — den stad som Gustaf Adolf var framsynt nog att grunda 1621 och som hans far, Karl IX, varit villig att erlägga Älvsborgs lösen för nio år tidigare. Dessa 1600-talskungar insåg vad det betydde att både ha tillgång till Västerhavet och att från Göta älvs mynning ha överblick över västkusten. I dag, närmare 30 år efter mitt första större, offentliga framträdande, vill jagåter ta tillfället i akt att hålla en lovsång till Göteborg, Gustaf Adolfs stad. Som riksdagsledamot har jag blivit synnerligen medveten om vilken roll regionala hänsyn spelar i denna sal. Sällan är det dock någon som talar för Göteborg. Staden verkar alltför stor för att kunna hävda sig i den regionalpolitiska debatten — och för liten för att hävda sig mot Stockholm. Detta är tydligt även i det ärende vi nu behandlar: lokaliseringen av den nya myndigheten kustbevakningen. Det var, vilket flera talare påpekat, ungefär ett år sedan vi här i riksdagen beslutade om inrättande av en ny civil myndighet — kustbevakningen. Kustbevakningens insatser är ovärderliga för hela landet. Den ansvarar för hela den civila övervakningen av vårt sjöterritorium och dessutom för övervakningen av den svenska fiskezonen. Den har också en mängd andra uppdrag: havsfiskeövervakning, sjötrafikövervakning och allmän gränsövervakning. Som seglare har jag med glädje sett kustbevakningens fartyg utefter kusten — känt trygghet om något skulle hända, glädje över att vår kust bevakas både då det gäller fysiska inkräktare och då det gäller det allt större hotet — oljeutsläppen. Västkusten har ju de senaste åren gång på gång drabbats hårt av oljeutsläpp. Vi västkustbor minns med fasa den stora katastrofen i september förra året då en grekisk tanker helt enkelt spolade rent sina tankar utefter den svenska västkusten och ett par hundra ton olja landade på fågelöar, badplatser och i naturhamnar längs hela västra Tjörn, där Djupviks varv ligger, som är det varv som bygger båtarna åt kustbevakningen. När kustbevakningskommittén grunnade över lokaliseringen av den nya myndigheten hade den fem faktorer att ta hänsyn till vid sin diskussion: möjlighet att fysiskt ta emot myndigheten, tillgång till kompetent personal, allmän marin miljö, kontaktmönster och teknisk utveckling. På alla dessa punkter är Göteborg överlägset. Att Göteborg rent fysiskt kan ta emot myndigheten är självklart, och man har erbjudit både Lindholmen och Nya varvet som skulle vara ypperliga 53 platser att förlägga myndigheten till. För att flygbekämpa oljeutsläppen behövs kompetent personal och goda tekniska hjälpmedel. Gång på gång när vi har diskuterat —t.ex. i går kväll då vi diskuterade datapolitiken — har vi ju betonat samordningen mellan teknik, människa och organisation. Gång på gång betonas hur viktigt det är att en myndighet, ett företag eller en organisation har kompetent personal och en god arbetsmiljö. Var kunde kustbevakningen få bättre personal och bättre marin miljö än i Göteborg? Vi vet i dag att välutbildade människor ofta stannar på den ort där de fått sin utbildning. Det är på nautiska institutionen vid Chalmers tekniska högskola som kustbevakningstjänstemännen får sin grundutbildning. Det är också den institution som kan stå för fortbildningen. Göteborgs universitet har också en oceanografisk institution. På Chalmers finns också Skeppsprovningsanstalten — det enda ställe i landet, där skrov och propellrar utvecklas och provas. Utan tvivel har Chalmers landets största marintekniska kompetens, en lång tradition på att utbilda skeppstekniker. Under de senaste åren har vi också fått projekt Lindholmen, en ny verksamhet i en gammal miljö. En bättre marin miljö än Göteborg kan väl inte finnas — med kustkontakt i norr, söder och väster, ut mot hela västerhavet, längs Bohuskusten, Hallandskusten och Skånekusten och varifrån det dessutom är lätt att nå vår andra kust, Östersjökusten. Vidare har Göteborg Sveriges största fiskehamn i Fiskebäck. Eftersom en stor del — faktiskt drygt 40 96 — av kustbevakningens uppgifter gäller bevakning av fisket, skulle det väl vara en enorm fördel att vara i närheten av Fiskebäck. Dessutom har ju fiskeristyrelsen sitt säte i Göteborg, och fiskeristyrelsen är väl ändå en myndighet som kustbevakningen måste samarbeta med, inte minst på central nivå? Men Göteborg har inte bara Sveriges största fiskehamn. Vi har också Sveriges största hamn för handelsfartyg och Nordeuropas största fritidsbåtshamn, med tiotusentals fritidsbåtar. Så har vi Marinkommando Väst och lång erfarenhat av kustbevakning inom tullverkets organisation. Ute på Landvetter finns SMHI, också den en nödvändig samarbetsorganisation för kustbevakningen. Goda nära kontakter med andra statliga och kommunala myndigheter i Göteborg är det alltså gott om — och faktum är att kommunikationerna med Stockholm och därmed övriga landet via flyg håller på att bli närmast enastående. Ibland går flygen tätare till Stockholm än bussarna går till Göteborgs förorter! Kustbevakningskommittén ansåg också att en faktor att beakta vid placeringen av den centrala ledningen var möjligheterna att stöda kustbevakningens tekniska utveckling. Var kunde det ske bättre än i Göteborg med Chalmers, den gamla skeppstekniska utbildningen, med Djupviksvarvet på Tjörn, där båtarna för kustbevakningen byggs, och med Nya varvet, där de repareras? På alla punkter finner jag att Göteborg skulle vara en ideal plats för kustbevakningens centrala ledning. Redan under den allmänna motionstiden lade fyra folkpartistiska riksdagsledamöter från Göteborg fram ett sådant förslag, i motionen Fö711. Tyvärr har regeringen och ett helt utskott bortsett från Göteborgs stora fördelar då det gäller både arbetsmiljö och möjlighet inte endast att få kompetent personal till själva myndigheten utan även arbetstillfällen för de s.k. medflyttande. I stället har man anlagt regionalpolitiska synpunkter och Prot. 1987/88:123 därför föreslagit Karlskrona. 19 maj 1988 Jag förstår att jag talar för döva öron när jag yrkar på bifall till motion Fö711 under ett valår och en dag när kungen är på Eriksgata i Blekinge, Visst förstår jag det regionalpolitiska ställningstagandet, men jag är övertygad om att Göteborg hade utgjort en avsevärt bättre arbetsmiljö för den centrala ledningen av kustbevakningen. Jag förstår att vi i Göteborg nu får nöja oss med ett regionalt ledningsorgan. Jag är övertygad om att Gustav II Adolf skulle ha gjort annorlunda. Och på något sätt tror jag att Gustav II Adolf var mer framsynt i sin politik än vad dagens regionalpolitiker är.

Herr talman! När det gäller försvarsutskottets betänkande 10 som nu behandlas, delar vi från centerpartiet i allt väsentligt majoritetens uppfattning vad gäller anslag till den nya myndigheten och också beträffande lokaliseringen av kustbevakningens centrala och regionala ledningsorgan. Men vi har i ett särskilt yttrande ändå velat markera vikten av en förstärkning av kustbevakningens resurser på Gotland, som vi anser nödvändig. Länsstyrelsen på Gotland har sedan många år arbetat för att det utsjöbevakningsfartyg som i dag är stationerat i Nynäshamn, TV 172, skulle placeras i gotländsk hamn, ett förslag som de gotländska riksdagsledamöterna har följt upp oavsett partitillhörighet. Hittills har man avfärdat denna förflyttning med att det skulle vara svårigheter att rekrytera besättningar till fartyget, en motivering som vi har tyckt vara något krystad och som inte alltid varit underbyggd med reella fakta. Den överenskommelse som detta år träffats mellan Sverige och Sovjetunionen om uppdelning av Östersjön i ekonomiska zoner har på nytt aktualiserat behovet av att kustbevakningen på Gotland tillförs nya resurser för att på ett tillfredsställande sätt kunna klara de utökade uppgifterna. Vi har därför, Ulla Pettersson och jag, på nytt motionerat i frågan ochi viss mån fått gehör för våra krav. Utskottet biträder vår uppfattning om behovet av utökade resurser men hänvisar till att det i dag finns en tillfällig extra basering av fartyg i dessa vatten. Detta är dock en situation som snabbt kan förändras — jag skall återkomma till detta. Man hänvisar också till regeringens programplaneanvisningar, där det föreskrivs att redovisning skall ske av eventuella åtgärder som kan erfordras med anledning av den utvidgade svenska fiskezonen. Ingvar Karlsson i Bengtsfors och jag har då i det särskilda yttrandet påpekat att utskottet kunde ha varit tydligare i kravet på förstärkningar. Eventuella åtgärder i programplaneanvisningar ger inte särskilt mycket i konkret handling åt kustbevakningen. Utöver en förstärkning med fartyg har kustbevakningen på Gotland påtalat behov av personalförstärkning med mellan 5 och 10 personer, man behöver ett isgående fartyg, och man ser det också som angeläget att sambandscentralen i Visby återgår till att ha öppet dygnet runt och inte som nu ha stängt mellan kl. 22.00 och 08.00. För tillfället har kustbevakningen otur med sina fartyg — här återkommer jag till den snabbt föränderliga bilden. Den aktuella situationen just nu är att de båda utsjöbevakningsfartygen TV 172 i Nynäshamn och TV 171 i 55 Prot. 1987/88:123 Karlskrona ligger på varv med brister i stålskroven, och det är oklart när de kommer i sjön. En mindre båt, TV 101, har haft brand i maskinen och blir borta minst tre veckor framåt. Med hjälp från andra kustdistrikt får kustbevakningen försöka klara sina uppgifter med tre fartyg utslagna precis den vecka som en viss tillämpning av den nya sjögränsen trädde i kraft — det skedde nämligen i måndags, den 16 maj. På riksdagens bord ligger just nu propositionen om godkännande av överenskommelsen. Även där uttalar utrikesministern kravet på förstärkning till kustbevakningen: ”Slutligen vill jag tillägga att överenskommelsen innebär ökade krav på den fisketillsyn som kustbevakningen utövar. Särskilt mot bakgrund av vad jag tidigare nämnt om den omfattning fisket fått under senare tid är det angeläget att kustbevakningen kan bedriva en effektiv övervakning i området. Regeringen bör i annat sammanhang återkomma med förslag till ytterligare resurser för kustbevakningen och hur dessa skall finansieras.” Herr talman! Jag tolkar detta löfte från regeringen så, att våra krav i motionen kommer att bli tillgodosedda, men jag skulle vilja vädja om största möjliga skyndsamhet i handläggningen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Med anledning av Gunhild Bolanders anförande skulle jag vilja ställa följande fråga: Hur kan det komma sig att centerpartiet, som i många frågor vill värna om decentralisering, ändå kan acceptera den typ av samlokalisering med marinen som det nu är fråga om? Man kan väl inte utan vidare påstå att det är decentralistiska tankar som har gjort att en samlokalisering med marinen har kommit till stånd — tvärtom. En sådan här samlokalisering har rakt motsatt effekt: Det blir fråga om en centralisering av det hela. Sedan till en annan sak. Även här utgår man väl i viss mån från samlokaliseringen med det militära. Jag har förstått att centerpartiet, i varje falli viss mån, när det gäller totalförsvaret vill satsa på den civila delen. Men här ansluter man sig till regeringens militarisering av det civila totalförsvaret. Så bara en rättelse, Gunhild Bolander: TV 171 och TV 172 har inte stålskrov utan plastskrov av sandwichtyp.

Herr talman! Nog är det väl ändå ett visst mått av decentralisering att kustbevakningen nu får bli en egen myndighet. Det kan man väl inte tolka på något annat sätt. Vidare anser jag att lokaliseringen till Karlskrona är en decentraliseringsåtgärd. Vi i centerpartiet menar att all lokalisering utanför Stockholm utgör ett visst mått av decentralisering. Vi skall vara medvetna om de realiteter som gäller också när det är fråga om att samutnyttja befintliga resurser. Samutnyttjandet av lokaler och anläggningar på land, som man uppenbarligen kan tjäna pengar på, är inte fel. Därför har vi ställt oss bakom det förslag som föreligger i detta sammanhang.

Herr talman! När man talar om decentralisering fastnar man nog i en 19 maj 1988 ideologisk fälla om man tror att all lokalisering ut från Stockholm eller någon annan stor stad är detsamma som decentralisering. Att samordna kustbevakningen med marinen på det sätt som man nu gör är faktiskt att centralisera verksamheten, även om kustbevakningen som egen myndighet får ha sitt huvudkontor någon annanstans. Vi kan nämligen inte gärna påstå att marinen eller försvaret över huvud taget är speciellt decentraliserade. Marinen är i stället i hög grad centraliserad och har en stark uppbyggnad, och det är till denna som kustbevakningen knyts.

Herr talman! Jag vill i denna debatts slutskede endast ta upp frågan om lokaliseringen av kustbevakningens centrala ledning. I Västernorrlands län är vi många som har arbetat för — och som har hoppats på — att denna nyinrättade statliga myndighet skulle förläggas till Härnösand. Men återigen kan vi konstatera att just Västernorrlands län förlorat kampen om att genom statliga lokaliseringar få nya verksamheter och därmed arbetstillfällen som kan kompensera länet för den mycket oroande utveckling som har rått under många år och som enligt prognoserna kommer att fortsätta om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Jag vill nämna att Västernorrlands läns befolkning under 80-talet har minskat med ca 7 600 personer och att detta län därmed haft den största befolkningsminskningen av alla län. I samtliga sju kommuner i länet har befolkningen minskat. Att risken är mycket stor att denna negativa utveckling fortsätter visar aktuella fall när det gäller hotande industrinedläggningar. Jag syftar på hotet mot fortsatt drift av massafabriken Utansjö, Härnösand och Nobelindustriers kiselmetallverk Ljungaverk, Ånge. I TV sades det för några dagar sedan att man avser att lägga ned den verksamheten. Den kommitté som hade att utreda frågan om lämplig lokalisering av kustbevakningens centrala ledning föreslog i januari i år i första hand en lokalisering till centrala Stockholm och i andra hand en lokalisering till Stockholmsområdet i övrigt. Som framhålls i propositionen hade denna kommitté därvid inte gjort några arbetsmarknadspolitiska eller regionalpolitiska bedömningar. Regeringen föreslog i propositionen en lokalisering till Karlskrona, och ett enigt försvarsutskott stöder det förslaget. Vi är fyra borgerliga riksdagsledamöter från Västernorrlands län — nämligen Görel Thurdin, Per-Richard Molén, Sigge Godin och jag - som både under den allmänna motionstiden och med anledning av propositionen har motionerat om en lokalisering till Härnösand. Vi har gjort det dels mot bakgrund av behovet av fler verksamheter till länet, dels med hänsyn till att de verksamhetsmässiga förutsättningarna är mycket goda i Härnösand. Jag vill kort nämna några viktiga verksamhetsmässiga skäl som talar för Härnösand. Härnösand har ett idealiskt geografiskt läge. Där finns det dessutom många viktiga verksamheter som skulle möjliggöra samordning och integration med marinen. I Härnösand finns bl.a. marinkommando 57 de av kustbevakningsbåtar och reparationer. Kommunen har dessutom förberett lokaler för den nya verksamheten, bostäder för de anställda m.m. När det gäller behovet av nya verksamheter i Härnösand finns det anledning att erinra om att Härnösand är den enda residensstad där befolkningen under loppet av flera år har minskat. Härnösands kommun är mycket beroende av den offentliga sektorn, men totalt beräknas ca 500 tjänster inom denna sektor falla bort fram till 1990. Härnösand är också den enda residensstad som saknar ett centralt ämbetsverk. Vid en sammanvägning av de olika faktorer som bör vara styrande för beslut om lokalisering av en ny statlig myndighet har vi fyra borgerliga representanter i våra motioner framhållit att övervägande skäl har talat just för Härnösand. Tyvärr har vi inte fått stöd för denna uppfattning eller för vår strävan att slå vakt om ett län i kris, ett län som ofta blir bortglömt. Vi måste åter notera att vi förlorat dragkampen om statlig verksamhet. Men vi är vana vid sådant. Några exempel: Sjöbefälsskolan i Härnösand lades ned. Hörselgymnasiet, som man planerat skulle förläggas till Härnösand, förlades i stället till Mellansverige. Centrala registreringsmyndigheten för företagsinteckningar inrättades av — som det heter i propositionen — sysselsättningsskäl i Malmö, inte i Sundsvall. Våra motionskrav på utlokalisering av hela eller av delar av Vattenfalls huvudkontor till Västernorrlands län har avstyrkts. Regeringen har i stället föreslagit att delar av huvudkontoret skall flyttas dels till Borlänge, dels till Luleå. För några minuter sedan fattade riksdagen ett beslut som innebär att man avslagit motionskrav om ett bibehållande av bansektionen i Sundsvall när det nya banverket inrättas. Dessutom avslog man motionskrav om att ytterligare verksamhet, om möjligt, förläggs till Ånge i samband med omorganisationen inom SJ. Det verkar som om just Västernorrlands län får stå tillbaka för andra län och orter. Detta, herr talman, kan inte få fortgå. Vi beklagar att regering och utskott inte har lyssnat på oss den här gången heller. Jag vill dock uttrycka en förhoppning om att detta blir en lärdom, så att vi i framtiden med större enighet och kraftfullhet skall kunna framföra länets synpunkter. Jag hoppas alltså att det inte även i fortsättningen skall vara så, att det nästan alltid blir nej från regeringen och riksdagsmajoriteten till förslag som skulle ge Västernorrland mycket välmotiverade och välbehövliga verksamheter och arbetstillfällen.